Herr talman! har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att situationer där Migrationsverket sägs skicka individer till kommuner för att ansöka om ekonomiskt bistånd inte ska uppstå, och i så fall när. Bakgrunden är att Migrationsverket enligt frågeställaren har skickat individer som nekats asyl till Sigtuna kommun och släppt av dem vid kommunhusets entré. Enligt frågeställaren ska det röra sig om personer som i regel inte klarar sig själva och som väl på plats i kommunen söker ekonomiskt bistånd. Inledningsvis vill jag bemöta påståendet att Migrationsverket använder Sigtuna kommun som en avlastningsplats. Jag som minister kan såklart inte gå in på hur enskilda ärenden handläggs, men att säga att myndigheten rutinmässigt släpper av personer vid kommunhusets entré är inte korrekt. Utgångspunkten är att personer som har fått ett slutgiltigt avslag på sin asylansökan ska återvända till sitt hemland. Återvändandet ska i första hand ske frivilligt, men annars kan det ske med tvång. Regeringen har under de senaste åren vidtagit många åtgärder som förbättrar förutsättningarna för ett effektivt återvändande, bland annat lagändringar som underlättar myndigheternas verkställighetsarbete och tillskott av medel för att kraftigt utöka antalet förvarsplatser. Vidare har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande. Uppdraget kommer att redovisas senast den 14 januari nästa år. Personer som fått avslag på sin asylansökan, och som valt att inte återvända inom tidsfristen för frivillig avresa, har som huvudregel inte längre rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera, även kallad LMA. Även om en person inte har rätt till bistånd enligt LMA har kommuner möjlighet att på frivillig väg ge nödbistånd. Detta är dock ingen rättighet, utan det är upp till varje kommun. Regeringen beslutade den 16 september i år att utredningen Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande ska tillsättas. Utredningen ska bland annat tydliggöra hur de förmåner och insatser som erbjuds inom ramen för bistånd enligt LMA kan samordnas med insatser enligt socialtjänstlagen och andra regelverk. Utredningen ska även ta ställning till när personer ska upphöra att omfattas av LMA. Uppdraget att se över LMA, som också omfattar att utvärdera konsekvenserna av 2016 års förändringar i lagen, ska redovisas genom att ett slutbetänkande lämnas senast den 16 februari 2023.

Herr talman! När Anders Borg var finansminister i Sverige utsågs Sverige till Europas bästa land. Nu när Morgan Johansson är justitieminister har Sverige utsetts till Europas farligaste land. Det är rätt stor skillnad på de två sakerna. Det finns givetvis inte en enskild förklaring till varför Sverige nu klassificeras som Europas farligaste land under Morgan Johanssons ledning. Det går heller givetvis inte att lasta Morgan Johansson enskilt för den utvecklingen. Det är givetvis inte enkelt att vara justitieminister i en regering som har en finansminister i termer av Magdalena Andersson som konsekvent vägrar att tillföra resurser till brottsbekämpande myndigheter och statens kärnuppgifter, såsom ordning och reda i folkbokföringen, tillräckliga resurser för såväl Skatteverket som Statistiska centralbyrån och att hålla koll och ordning i Sverige. Då blir uppgiften som justitieminister tuff. Det förstår alla, och det är alldeles uppenbart för alla att Morgan Johansson inte ensam kan lastas för detta. Herr talman! När man däremot som ansvarigt statsråd antingen inte ser verkligheten eller konsekvent beskriver den på ett felaktigt sätt blir det också svårt att rikta åtgärder som möter de problem som Sverige har. Vi såg i går ett exempel på projektet Sluta skjut, som justitieministern menade hade haft närmare 100 avhoppare men som i Expressen visade sig ha 6, enligt den granskning som de hade gjort. Det är stor skillnad på närmare 100 och 6, Morgan Johansson. I den här diskussionen säger Morgan Johansson med bestämdhet att det inte finns någon dumpning utanför kommunhuset i Sigtuna kommun. Många som bor i Sigtuna kommun och ser på den här debatten undrar ifall Morgan Johansson verkligen tycker att det är de, det relativt sett lilla antalet personer som är invånare i Sigtuna kommun i förhållande till Sveriges befolkningsmängd totalt sett, som själva och ensamma ska betala när statens utvisningar inte fungerar. Det upplever människor som orimligt eller orättfärdigt och väldigt svårt. Det är väldigt svårt för de människor som bor i Sigtuna kommun att ta ansvar för utvisningar som inte lyckas och att ta finansieringsansvar. Morgan Johansson säger att de inte behöver ta det. Det är helt frivilligt för kommunen att ta ansvar. Okej, men Migrationsverket bokar taxiresor. Enligt de uppgifter som förekommit i medierna och som jag förstår också är verifierade av kommunen handlar det om fem till tio fall per år då det kommer personer, som har fått utvisningsbeslut, med en taxi från Migrationsverket och lämnas utanför kommunhuset. Sedan säger Morgan Johansson: Det är frivilligt att ta ansvar för de personerna eller inte. Det behöver kommunen inte göra. Sanningen är den att det är Morgan Johanssons stora misslyckande som ligger bakom det här. Det är personer som skulle ha utvisats. Kanske kan vi på ett vanligt enkelt språk, Morgan Johansson, reda ut vad ministern tycker borde gälla i det här fallet. Det finns en person. Personen ska utvisas. Utvisningen kan inte verkställas. Min egen uppfattning är att det rimliga givetvis vore att - i den mån en utvisning inte kan verkställas, det kan självklart finnas goda skäl till att en utvisning inte kan verkställas - staten, som har ansvar för flyktingpolitiken, också tar ansvar för att personen förvaras och omhändertas på ett sådant sätt som är rimligt fram till dess att utvisningen kan verkställas. Inte att man sätter personen i en taxi till närmaste kommunhus och sedan säger: Det är ett frivilligt ansvar för kommunen. Antingen får personen stå kvar där ute, eller så tar ni ett ansvar. Jag tycker inte att det är anständigt för Sverige att göra på det sättet.
Herr talman! Jag undrade ett tag in i Niklas Wykmans anförande när han skulle komma in på själva frågan i interpellationen som vi talar om här. Men efter att ett par minuter ha talat om annat kom han till slut in på den. Det kan jag säkert också kommentera lite senare. Vi börjar med att titta på sakfrågan här. Det är på något sätt symtomatiskt för ett moderat parti som helt håller på att gå bort sig i den högerpopulistiska sörjan att man inte ens drar sig för att bygga sina interpellationer på rena skrönor och vandringssägner, för det är vad vi talar om här. Nej, Migrationsverket har inte betalat några taxiresor från förvaret i Märsta till kommunen, vilket har påståtts. Det har inte skett. Nej, Migrationsverket skickar inte människor systematiskt till kommuner för att de ska söka socialbidrag. Det är en skröna. Det är råttan i pizzan. Det är en vandringssägen som man gärna vill försöka föra vidare. Det finns däremot en moderat politiker i Sigtuna som heter Mattias Askerson - Niklas Wykman känner säkert honom - som har påstått detta och som har skrivit brev till Migrationsverket om det. Migrationsverket bjöd då tillsammans med länsstyrelsen in till ett möte med den här Mattias Askerson för att fråga honom vad i all världen han menade. Vet Niklas Wykman vad som hände då? Då sprang Mattias Askerson och gömde sig. Han vill inte vara med på något möte. Han ville inte öga mot öga försvara det som han hade påstått. Det tycker jag säger allt om vad det här är för någonting - det är en skröna som Wykman nu alltså följer upp i självaste riksdagen i en särskild interpellation. Det är inte sant att Migrationsverket använder några kommuner som något slags avlastningsplatser. Det gör däremot Sigtuna kommun, och det är något som jag skulle vilja att Niklas Wykman kommenterar. Sigtuna kommun är nämligen en av de kommuner som systematiskt dumpar sina nyanlända i andra kommuner. Jag tog faktiskt med mig en hel rad artiklar med exempel på just detta. Kramfors är en sådan kommun där Sigtuna dumpar sina nyanlända, och jag läser: "I fjol fick Kramfors ta emot ett tjugotal personer från Solna och Sigtuna, som man anser är de största 'dumparna'. Kommunerna misstänks att medvetet anordna flyttar till andra kommuner för att skjuta över kostnad och ansvar." Så agerar Sigtuna kommun och för övrigt också Solna kommun, som, vad jag förstår, är Niklas Wykmans hemkommun. Detta är inte de enda. Det finns många andra exempel. Vi har Staffanstorp, en annan moderat kommun som gärna ordnar bostad i Malmö till de nyanlända. Kommunen har också gjort sig känd för att placera nyanlända i husvagnar, och så fort tvåårsgränsen löper ut gör man allt för att skjuta över ansvaret till andra kommuner. Stockholm har en förkärlek för att placera sina nyanlända bland annat i Filipstad i Värmland. Filipstads kommunalråd säger att man får två tre nya fall i veckan. Min uppmaning till Niklas Wykman är att, i stället för att stå här och dra skrönor om Migrationsverket, försöka att göra någonting åt hur moderata politiker agerar i de här kommunerna. Syftet med bosättningslagen som vi införde 2016 var att kommunerna skulle ta ett långsiktigt och gemensamt ansvar för de nyanlända så att inte alla skulle hamna i princip i samma kommuner. Man skulle dela på ansvaret. Detta undergrävs nu av de här moderatkommunerna. Ta tag i dina egna moderatkamrater, Niklas Wykman, och se till att de följer lagstiftningen i stället för att stå här och föra vidare vandringssägner och angripa Migrationsverket!
Herr talman! Alla som lyssnar på detta, jag själv inkluderad, slås givetvis av en enda sak: När den ansvariga personen för något, i det här fallet Morgan Johansson, inte vill prata om sakfrågan i sig utan vill flytta fokus till en helt annan fråga, ja, då är det ett erkännande av fel och skuld. Det förstår alla. I viss mån, även om det kanske inte är Morgan Johanssons mening, vill jag ändå tacka för det. Hade Morgan Johansson haft rent mjöl i den här påsen hade han inte försökt skifta debatten till att handla om något annat. Herr talman! Det blir något surrealistiskt när Morgan Johansson hävdar att det här inte har skett. Sigtuna kommun säger att det kommer fem till tio sådana fall per år. Morgan Johansson säger att det inte finns ett enda sådant fall. Någon måste ju ha fel om den verklighetsbeskrivningen. Antingen har Morgan Johansson rätt kring att det sker närmare hundra avhopp tack vare Sluta skjut-programmet eller så har Expressens granskning rätt om att det är sex avhopp. Precis som i det här fallet är det antingen som Sigtuna kommun säger, alltså fem till tio fall per år, eller som Morgan Johansson säger, nämligen att det inte finns några sådana fall. Herr talman! Om man inte har en klar och tydlig bild för sig av verkligheten kan man inte heller lösa de problem som finns. Jag tror att det är den här Twitterbilden av verkligheten som har bidragit till att svenska problem har förblivit olösta och också därför som Morgan Johansson som justitieminister har fått Sverige utnämnt till Europas farligaste land. Detta, herr talman, är ingen bra utveckling. Det återstår att se om vi får möjlighet att utvärdera Morgan Johanssons ansvar över två hela mandatperioder. Det ska ju till en regeringsombildning innan dess. Men om det blir så är ändå frågan: Hade det inte varit bättre att se verkligheten som den är? Är Morgan Johansson innerst inne verkligen övertygad om att Sigtuna kommun ljuger? Sigtuna kommun uppger att det kommer fem till tio sådana här fall varje år. Morgan Johansson säger att det inte förekommer några sådana fall. Vad är sant och vad är falskt? Finns det någon liten retorisk detalj i det Morgan Johansson säger som gör att det han säger ändå är sant, fastän verkligheten är en annan? Så kan det vara. Om vi ändå ska ta oss an verkligheten, har det förekommit fall där Migrationsverket har beställt taxi till personer med utvisningsbeslut till kommunhusets entré i Sigtuna? Har det förekommit något sådant fall? Kanske ska vi börja med denna väldigt enkla och triviala fråga. Utifrån det kan man sedan givetvis ställa sig andra typer av frågor, till exempel om det är rimligt att en enskild kommun ska ta finansieringsansvar för utvisningshotade personer. Eller hade det varit bättre om Morgan Johansson under sina sju år i ansvarsposition fått ett system på plats där staten på ett fungerande sätt tar detta ansvar? Nu, herr talman, pratar Morgan Johansson om att det ska tillsättas någon utredning, man ska se över system och så vidare. Men som Morgan Johansson själv skrev när han var i opposition: När man har haft makten i sex sju år kan man inte skylla på någon annan. Då är det ens eget ansvar hur saker och ting är. Nu är det Morgan Johanssons ansvar. Min fråga blir trots allt: Har det förekommit att Migrationsverket har beställt taxi och skickat personer till Sigtuna kommunhus? Det är en ja eller-nej-fråga.
Herr talman! Det här är vådan med Niklas Wykmans repliker. När han inte har någonting att hålla sig till i talarstolen går trådarna åt olika håll. Det är många frågor här nu. Det handlar om våldet, det handlar om avhoppen, det handlar om Sigtuna kommun, det handlar om vem som kan utvisas eller inte och det handlar om taxiresor. Jag kan inte ta alltihop, men låt mig börja med avhoppen. Niklas Wykman påstår nu för andra gången att jag har sagt att det är 100 avhopp i Malmö. Nej, jag har sagt att det är 80 avhopp i Malmö. Vad är källan till detta? Jo, det är den rapport som fyra statliga myndigheter lämnade in till regeringen i februari i år. Där står att i Malmö hanterade man 80 avhopp förra året, vilket för övrigt är en mycket hög siffra. I Stockholm hanterade man 30 avhopp. Min källa är alltså en rapport inlämnad av fyra statliga myndigheter som just har tittat på avhopparproblematiken. Den källan tänker jag stå för, för jag utgår ju från att kommunerna själva har lämnat in siffrorna. Det jag reagerade över i den delen var just att man hade så pass många avhopp från gängkriminaliteten i Malmö, enligt min uppfattning till följd av att man har satt en väldigt hård press på de kriminella i Malmö genom Sluta skjut-programmet. I Stockholm var det däremot ett förhållandevis lågt antal avhopp, inte minst mot bakgrund av att den kriminella miljön är mycket större i Stockholm än vad den är i Malmö. Detta kan också hänga samman med, vilket är det resonemang jag har fört, att antalet skjutningar i Malmö har minskat med två tredjedelar de senaste tre åren, medan de ligger på en väldigt hög nivå i Stockholm. Det finns alltså 80 avhopp i den rapport som har lämnats in till regeringen. Det är den siffran som finns: 80 avhopp i Malmö, 30 i Stockholm. Då har vi förhoppningsvis rett ut den frågan. När det gäller själva sakfrågan finns det inte någon sakfråga i den meningen. Det är inte så att Migrationsverket på något sätt systematiskt använder någon kommun som något slags avlastningsplats. Det förekommer faktiskt inte. När en moderatpolitiker angriper Migrationsverket på det här sättet genom att skriva brev och säga att så här håller ni på och Migrationsverket och länsstyrelsen då bjuder in den ansvariga politikern för att ställa frågan vad exakt han menar, ja, då vill han inte träffas. Det tycker jag är väldigt talande för vad det här är för en fråga: Det är i huvudsak ett politiskt spel från en del moderatpolitiker som håller på att försöka sätta en sådan bild. Den går vi inte på. Jag ställde en fråga till Niklas Wykman som han inte har kommenterat över huvud taget, nämligen att det kanske är så att det är vissa kommuner, framför allt moderata kommuner, som gör andra kommuner till avlastningsplatser genom att ordna bostad åt sina nyanlända i andra kommuner eftersom man inte vill ha dem i sin egen kommun. Hur ser Niklas Wykman på den saken? Jag radade upp en rad kommuner. Sigtuna är en sådan kommun. Solna - Niklas Wykmans egen kommun - är en sådan kommun. Stockholm är en sådan kommun. Staffanstorp har gjort sig känt för att placera sina nyanlända i husvagnar, för att man sedan ska kunna göra sig av med dem så fort som möjligt; gärna köra in dem till Malmö. Det är den gamla klassiska moderatpolitiken, nämligen att inte ha fattigt folk i kommunen utan i stället segregera samhället genom att köra ut de människor man inte vill ta ansvar för. Det var aldrig syftet med bosättningslagen, utan syftet var att ta ett långsiktigt ansvar. Migrationsverket gör inte så på ett systematiskt sätt. Nej, det förekommer inte. Men svara på frågan, Niklas Wykman, om hur dina kommuner agerar mot andra kommuner.
Herr talman! Först och främst tackar jag Morgan Johansson för svaret: Nej, det förekommer inga sådana resor, och det förekommer inte att Migrationsverket beställer taxi till personer som ska utvisas och skickar dem till kommunhuset i Sigtuna. Det är bra att Morgan Johansson har gett sin tydliga bild av verkligheten. I realiteten menar Sigtuna kommun att det förekommer fem till tio sådana fall varje år, och nu får vi utreda vem som har rätt. Har Morgan Johansson rätt om att det inte finns sådana fall, eller har Sigtuna kommun rätt om att det finns fem till tio sådana fall varje år? Det är allvarligt om ministern har fel, men det återstår att se. Moderaterna har fått ta ett stort ansvar när det gäller Sigtuna kommun. Det vet Morgan Johansson. Han har säkert sett Uppdrag granskning , där det framkommer hur Morgan Johanssons parti var involverat i väldiga affärer som ledde till att Socialdemokraterna fick avgå och lämna ifrån sig makten. Det dröjer nog innan de kommer tillbaka - för att uttrycka sig milt - efter hur de har skött kommunen. Nu när det i stället är ordning och reda blir det svårt för regeringen att använda Sigtuna kommun som en avlastningsplats för sina egna problem. Morgan Johansson har varit ansvarig minister länge och stiftat en lag som säger att kommunen ska ta ansvar under två år. Så gör kommunerna så, och sedan blir Morgan Johansson arg. Jaha! Om Morgan Johansson hade tyckt att kommunen skulle ta ansvar i tre, fyra, fem eller sex år hade det stått Morgan Johansson fritt att stifta den lagen, men det har Morgan Johansson inte gjort. Sedan är han arg på de kommuner som när det har gått två år inte förlänger och ger förtur i bostadsköer. Människor får i stället vända sig dit där det finns lediga bostäder. Men det står Morgan Johansson fritt att välja ett annat antal år än det som Morgan Johansson har valt. Men Morgan Johansson är jättearg på sin egen politik, och det förstår jag. Morgan Johansson är justitieminister, och Sverige är utnämnt till Europas farligaste land. Det är dags att ta ansvar.
Herr talman! Jag har sagt att Migrationsverket inte använder kommunerna på ett systematiskt sätt för att göra dem till avstjälpningsplatser för folk som egentligen ska utvisas. Men det är ju så att alla människor i Sverige, också de som har ett utvisningsbeslut, har rätt att söka socialbidrag, det vill säga ekonomiskt bistånd. Det gäller också i dessa fall. Men om man har ett utvisningsbeslut är det upp till kommunen att bedöma om det ska ges nödbistånd eller inte. Det är möjligt att Sigtuna kommun har haft ett antal individer som har sökt ekonomiskt bistånd - och då får de ärendena hanteras, men det är en annan sak. Niklas Wykman och hans partivänner påstår att Migrationsverket systematiskt skickar dessa människor till kommunen för att de ska söka ekonomiskt bistånd. Nej, det förekommer inte på något systematiskt sätt. Sedan kanske man hittar något enskilt exempel, men det kan jag inte svara på. Men det får i så fall redas ut. Om den här Mattias Askerson kan dyka upp på ett möte med länsstyrelsen och Migrationsverket så att han kan svara på vad han menar med anklagelserna, ja, då kan de redas ut mellan Migrationsverket och kommunen. Det är symtomatiskt att när man får en kallelse att svara på frågan om vad man egentligen menar, då vill man inte vara med på mötet, och sedan går man och gömmer sig. Det får redas ut mellan kommunen och myndigheten. Sådant här är så typiskt i den här frågan; nu gäller lagen i bara två år, och efter att de två åren har gått ut vill inte moderatkommunerna ta ansvar längre. Det är precis så typiskt. Själva syftet med lagen var att ta ett långsiktigt ansvar för dem som kommer till kommunerna. Återigen avslöjas det hur moderater agerar i dessa lägen. Då vill de bara göra sig av med dessa människor så fort som möjligt, som de egentligen skulle ha tagit ansvar för. Det är avslöjande.